Herr talman! Kanske tycker någon att det är onödigt att jag begär ordet, eftersom utskottet har skrivit så positivt, och att jag i stället borde vara tacksam för detta. Frågan är emellertid hur tacksam jag skall vara, ty jag tycker att utskottet som vanligt har uttryckt sig mycket kortfattat. Jag vill gärna understryka fru Lewén-Eliassons uttalande att man egentligen inte riktigt vet vad utskottet menar — framför allt är man mycket tveksam beträffande konsumentupplysningen. Sedan föreslås att riksdagen skall ge till känna vad utskottet anfört; det är på denna punkt jag anser att utskottet har varit alltför kortfattat. Jag skulle därför vilja framlägga några synpunkter. Det står i anvisningarna för bosättningslånen att dessa är avsedda att möjliggöra bosättning för »mindre bemedlade utan den fördyring och otrygghet som ofta är förenad med avbetal ningsköp». Man understyrker också att skuldsättning vid sidan av bosättningslån inte bör förekomma. De anvisningar som ortsombuden fått och som jag har fått ta del av är daterade december 1964. Där står att ortsombuden, när de skall ta ställning till ansökan om lån skall ta reda på sökandenas inkomstförhållanden. Emellertid står det i författningen ingenting om någon bestämd högsta inkomstgräns. Härvidlag har emellertid riksbanksfullmäktige beslutat att i de fall, då den gemensamma inkomsten för närvarande uppgår till minst 30 000 kronor, bör lån i allmänhet inte utgå. Det finns dock några undantag, och det framhålles att om inkomsten har åtnjutits under en förhållandevis kort tid eller att kvinnan inom en relativt snar framtid tänker sluta sin anställning eller ta tjänstledighet på grund av barnsbörd eller om det finns studieskulder, bör hänsyn tas härtill. Det finns emellertid en passus som är litet märklig, nämligen när det skrivs att hänsyn också bör tas till om kvinnan åtnjuter förhållandevis stor del av den gemensamma inkomsten. Jag vet inte om man anser just detta vara en osäker faktor vid bedömning om lån skall beviljas eller ej. Man har att väga mellan två principer vid prövningen av om vederbörande skall få lån eller ej. Den ena innebär att lån inte skall ges till andra hushåll än sådana som kan bedömas återbetala krediten, och den andra betyder att lån inte skall beviljas till sådana hushåll som kan klara de ränteoch amorteringsvillkor som gäller på marknaden. Det blir här en svår balansgång mellan kraven på bankmässig långivning, å ena sidan, och det sociala syftet, å den andra. Antalet ansökningar om lån har minskat under åren 1947—1963. Däremot kan man konstatera att antalet låneframställningar som avslås har ökat och är för närvarande 22 procent. Vad som enligt min mening är intressant i detta sammanhang är den undersökning som gjordes 1961 av socialstyrelsen och som gällde Stockholms stad och län. Av de ansökningar som avslogs var 51 procent från sådana sökande som hade för höga inkomster. 33 procent avslogs på grund av bristande ekonomisk förtänksamhet, som styrelsen uttrycker sig. Man tycker nog att inte enbart vederbörandes ekonomi skulle vara avgörande, utan att också andra hänsyn borde tagas. Vi skall vara på det klara med att det är fråga, inte om bidrag utan om lån som skall återbetalas. Sedan bosättningslånen infördes den 1 januari 1938 och till december 1965 är det beviljat 429 miljoner kronor, och det har återbetalats 348 miljoner kronor och avskrivits eller efterskänkts 3,8 miljoner kronor. Det är således en mycket stor del av sökande som återbetaiar lånen. När det gäller konsumenternas kreditbehov varierar de i hög grad under olika skeden i livet, och det är väl uppenbart att när det gäller bosättningen och familjebildningen är det en topp i utgiftsbehovet. Vi har i motionen anfört det exemplet att två unga människor som gifter sig kan ha en inkomst på 30000 kronor men att de inte haft den under så lång tid. även om man räknar med denna inkomst under några år framåt kan det vara svårt för dem att klara bosättningen. Om de får avslag på sitt lån är risken att de köper på avbetalning. Undersökningarna visar också att hushåll med barn under 17 år köper på kredit betydligt oftare än hushåll utan barn. Jag skulle i sammanhanget vilja erinra om det betänkande som konsumtionsutredningen framlade i fjol. Där har man ett avsnitt som gäller avbetalningskostnader vid köp av möbler och som jag vill nämna i detta sammanhang. Det är en undersökning som prisoch kartellnämnden har gjort år 1961. Man har undersökt en rad möbelaffärer, och 80 procent av dessa lämnar speciella kundrabatter av varierande storlek, i allmänhet 6—38 procent. Det kom också fram att rabattgivningens omfattning är olika vid kontantrespektive kreditköp. Priset vid kontantköp av möbler låg vid undersökningstillfället drygt 5 procent under åsatt pris, men när det gällde avbetalningsköp var priset 5 procent över detta pris. Det innebär att avbetalningsköparen i genomsnitt fick betala omkring 11 procent mer än kontantköparen. Det visade sig också att den effektiva årsräntan för möbler uppgick till 29 procent och för Övriga ting som säljs i möbelhandeln — gardiner, armatur etc. — till 30 procent. Jag har velat lämna dessa siffror för att något erinra om det problem som de ungdomar ställs inför vilka inte får dessa bosättningslån. Budgetåret 1965/66 var den genomsnittliga lånesumman 4237 kronor, men från den 1 juli 1965 hade vi höjt bosättningslånen till 5000 kronor. Jag tycker att man från riksbankens sida är alltför restriktiv. Undersökningar visar att det framför allt är yngre personer samt de ekonomiskt sämre ställda familjerna som använder sig av avbetalningsköp. Det gör att jag tycker att det är rätt naturligt, ja rentav självklart, att det sker en breddning av hela låneverksamheten. Jag skulle därför till sist vilja uttrycka den förhoppningen, att.

Herr talman! Likaså herr Bergman, skulle herr talmannen ha kunnat säga, då han räknade upp de personer som instämde i föregående anförande. Jag instämmer nämligen också i vad fru Skantz sade, och det gör även utskottet. I utlåtandet sägs att utskottet delar motionärernas mening om att det finns skäl att se över reglerna för bosättningslånen mot bakgrund av de förändringar som följt av bl.a. lägre äktenskapsålder — vilket väl inte innebär en föryngring, som fru Lewén-Eliasson råkade säga — längre studietid och svårigheterna att även den första tiden därefter kunna disponera erforderliga medel för möbler och övriga inventarier. Vi delar alltså fru Skantz” mening att det inte är bra som det är och att reglerna bör överses. Det var självfallet inte för att säga detta som jag begärde ordet. Jag vill till fru Lewén-Eliasson och naturligtvis också till fru Skantz säga att jag kan hålla med om att utskottsutlåtandet på detta avsnitt är i kortaste laget. Det var många punkter att ta upp och man vill vara sparsam med texten, men det är klart att det borde ha stått litet mer under denna punkt. Båda de två tidigare talarna har ju ändå fattat saken riktigt — det är jag alldeles övertygad om — men de önskar det ändå utförligare utformat av utskottet. Jag kan då beträffande motionernas tre olika avsnitt säga att det första avsnittet genom utskottets skrivning redan har tillgodosetts. Det andra avsnittet gäller de ökade insatserna för bostadsrättslägenheter och utvecklingen på bostadsmarknaden, och det är en fråga som kommer upp till behandling i samband med bostadsfrågan. Det bör enligt utskottets mening alltså inte föranleda någon riksdagens åtgärd »i detta sammanhang», som det står. När det gäller det sista avsnittet — en ökad konsumentupplysning — var vi också orienterade om att det fanns en utredning, tillsatt av handelsministern, om hemkonsulentverksamheten. Vi ansåg oss inte böra uttala någon mening i frågan, alldenstund utredningen fortfarande arbetar. Jag har ju inte med att göra vilka avsnitt utredningen skall ta upp, men jag kan absolut inte tolka utskottsutlåtandet så, att det skulle innebära någon inskränkning i utredningens direktiv. Vi har inte på något sätt tagit ställning till utredningens verksamhet, och därmed är det såvitt jag begriper utredningen obetaget att ta upp denna fråga. Vi har bara uttalat att vi i detta sammanhang inte vill ta upp den. Detta är, herr talman, vad jag tror mig kunna säga i denna fråga; jag vet inte om det är tillräckligt långt. Jag har 1 varje fall inte mer att säga i sak.

Herr talman! Jag vill egentligen bara instämma i vad fru Skantz och fru Lewén-Eliasson sagt då det gäller samhällets stöd till bostadsanskaffning och bosättning. Jag har tillsammans med några kamrater i denna kammare avgivit en motion i samma ärende som behandlas i motion 370 och med samma syfte, det vill säga ett bättre stöd än för närvarande när det gäller bostadsanskaffning och bosättning, och den motionen är dock av någon anledning inte med i dag men kommer väl upp i ett senare sammanhang. Men jag vill ändå, herr talman, vid detta tillfälle understryka att visst är det viktigt att samhället ger stöd till bosättningskostnaderna, men i dagens läge på bostadsmarknaden är det ännu viktigare att den bostadssökande verkligen kan skaffa fram de pengar som behövs för att betala den insats som kräves — och göra det på hyggliga villkor. Jag tycker det är ytterligt nödvändigt med en översyn av dessa frågor.

Herr talman! I två motionspar till årets riksdag yrkas att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställer om vissa åtgärder i anledning av de svåra skadorna på skog, främst i Västernorrlands län, förorsakade av snöfall och oväder under den gångna vintern. Utskottet har avvisat förslaget att riksdagen tar några initiativ i det fallet under hänvisning till att flera åtgärder i av motionärerna föreslagen riktning redan är vidtagna. Anledningen till att jag antecknat en blank reservation vid utskottets utlåtande är att de åtgärder som i detta fall blir nödvändiga måste anpassas till de speciella förhållanden som föreligger. De regler som gäller för skogliga beredskapsarbeten beträffande organiserandet av arbetena måste anpassas till de förutsättningar som är för handen. I de områden där de svåraste skadorna uppstått har snödjupet nästan helt förhindrat skogsavverkningarna i vinter. Man kan därför förutse att en anspänning av avverkningsresurserna behövs också för de ordinarie avverkningarna. Det är också nödvändigt att göra allt vad göras kan för att i rätt tid tillvarata den skadade skogen, dels för att förhindra förödande insektsangrepp på virket och dels för att tillgodogöra sig kvaliteten på det skadade skogsvirket där detta är möjligt. Inte minst skogsägarföreningarna bör där ha möjligheter att medverka praktiskt, eftersom de redan har en fältorganisation i arbete och är uppmärksamma på förhållandena. Utskottet gör ett uttalande i utlåtandet, som jag tycker ger utrymme för praktiska åtgärder från myndigheter och organisationer och andra intresserade parter.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 80-procentiga reduktionsregeln vid inkomstoch förmögenhetstaxeringen bleve effektiv.

Herr talman! Riksdagens ledamöter brukar i regel inte visa något större intresse för frågor som bara berör en liten grupp människor i samhället, i all synnerhet inte om många i den grupp det gäller har det ganska hyggligt ställt ekonomiskt eller åtminstone inte dras med särskilt stora svårigheter Några kan göra det. Men vi brukar med ett visst intresse behandla frågor som rör rättvisa och orättvisa. Här gäller det en uppenbar orättvisa vid beskattningen. 80-procentregeln innebär egentligen en teknisk fråga som går att lösa. Enligt förordningen av 1952 skall fysisk per son och oskiftat dödsbo i princip inte betala över 80 procent i skatt.

Nu är det bestämt att regeln inte får inkräkta på de kommunala skatterna. Här inträffar en av de stora svårigheterna. Till 80-procentregeln är fogat villkoret att skatten inte får nedbringas till lägre belopp än som motsvarar skatten på 50 procent av skattepliktig förmögenhet. Det är den andra svårigheten som leder till orättvisa. Den tredje orättvisan i detta sammanhang tillkommer med anledning av den penningvärdeförsämring som bl.a. höjt taxeringsvärdena utan att avkastningen har ökat. Nu är jag övertygad om att utskottets ärade talesman kommer att säga att förmögenheten i sig själv ger en form av skattekraft. För att vi inte skall behöva ha en längre diskussion i detta sammanhang vill jag hjälpa honom och säga att det har inträffat ett nytt läge genom «den penningvärdeförsämring som pågår. Det är positivt, herr talman, att man, som sägs i utskottsutlåtandet, skall göra vissa undersökningar i syfte att »80 procentregeln skall iakttas ex officio vid skattedebiteringen», d.v.s. att man här skall kunna göra vissa tekniska förändringar genom datamaskiners införande. Detta är glädjande, men det innebär ju inte att skatten som sådan blir effektiv. Jag skall be, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Mitt anförande skall bli mycket kortfattat. Jag hänvisar till vad herr Lothigius sade, att ett av de främsta argumenten mot motionärernas förslag är just att man har begränsat reduktionsregeln så att man inte får beskatta lägre än 50 procent av den beskattningsbara förmögenheten. Detta beror på att man anser att förmögenheten i sig själv ger en viss skattekraft oberoende av om den ger låg eller hög avkastning. Det är någonting som den svenska riksdagen alltid har ansett, såvitt jag kan erinra mig, sedan förmögenhetsskatten kom till. Nu får ju denna reduktionsregel inte drabba kommunalskatten — den skall vara intakt. Skall man tillmötesgå motionärerna, måste man alltså ompröva förmögenhetsskatten, och det vill inte utskottet vara med om. Om man bibehåller den nuvarande förmögenhetsskatten skulle motionärernas yrkande leda till att man måste ta av kommunalskatten, och då skulle vissa kommuner drabbas. Inte heller det vill utskottsmajoriteten vara med om. Och även om folkpartiet och centerpartiet i princip är med på högerns resonemang anser de, såvitt jag förstår, att det finns angelägnare skattereformer än att justera förmögenhetsskatten. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Får jag då fråga herr Brandt: Har förmögenheten mågon extra skattekraft om mer än avkastningen går till skatt? Det är väl en enkel fråga i sammanhanget. Vidare står det i utskottsbetänkandet, att systemet kan innebära vissa för kommunerna ogynnsamma verkningar. Vi brukar ju ställa rättvisan mot enskild person före vwissa för kommunerna ogynnsamma verkningar.
Herr talman! Jag har tidigare här i kammaren, när vi diskuterar (dessa ting, framhållit att jag är väl medveten om att det finns förmögenhetsägare som betalar högre skatt än vederbörandes verkliga inkomst. Jag har också sett exempel på detta. Men när jag trängt in i dessa exempel har jag konstaterat att det rört sig om mycket stora förmögenheter och att kapitalet, utan minsta insats, har ökat synnerligen kraftigt under åren. Om man tar hänsyn härtill har alltså den, som betalat mera i skatt än inkomsten, i själva verket i netto inte förlorat någonting på penningvändeförsämringen.

Herr talman! I bevillningsutskottets betänkande nr 17 behandlas de av mig och några partikamrater väckta motionerna nr I: 151 och II: 199. Utskottet har förklarat sig hysa förståelse för de synpunkter motionärerna har anfört.

Dock anser utskottet det vara »angeläget att Kungl. Maj:t ägnar frågan uppmärksamhet». Efter denna skrivning föreslår utskottet att ifrågavarande motioner icke måtte föranleda någon riksdagens åtgärd. Herr talman! Låt mig som en konsekvens av utskottets ställningstagande få till kammarens protokoll anföra några synpunkter! Då det i såväl motionerna som utskottsbetänkandet ganska utförligt redogjorts för gällande fastighetstaxeringsbestämmelser i vad som nu avses, anser jag mig inte böra uppta tiden med en ytterligare redogörelse för dessa. Jag vill i stället ägna några minuter åt att belysa den aktuella frågan ur vissa andra aspekter. Samhället av i dag är på de flesta områden utsatt för en snabb omvandling. Bakom dessa omvandlingsprocesser ligger i flertalet fall de ekonomiska lagarnas hårda krav på koncentrerad kraftsamling som en pådrivande utvecklingsfaktor. Ibland kan man få en känsla av maktlöshet inför det som sker i det som synes ske. Men det måste ändå vara de samhälleliga organens och särskilt riksdagens oavvisliga' plikt att så långt möjligt leda utvecklingen i sådana banor att minsta möjliga skadeverkningar åsamkas samhället och flertalet av medborgarna. Som en riktig målsättning i den nu aktuella frågan borde kunna uppställas bl.a. det kravet, att fastighetstaxeringslagstiftningen icke bör få komma på efterkälken i förhållande till den utveckling och ändring av jordbruksfastighetsägandeklientelet, som genom den allt snabbare urbaniseringen och jordoch skogsbruksrationaliseringen blir alltmera märkbar.

Men, herr talman, det gäller inte bara detta. Den väldiga nedläggningsprocedur för icke-bärkraftiga jordoch skogsbruk, som förutses av alla ansvariga instanser och där beträffande blivande användningsstatus och skötselorganisation ännu icke finnes någon färdiggenomtänkt organisationsplan, torde med stor sannolikhet komma att omfatta många för den fortsatta rationaliseringsprocessen på skogsvårdens område i större sammanhang betydelsefulla markområden. Det torde därför allt framgent vara av synnerlig vikt, att huvudparten av den jord, som kan betecknas såsom överskottsjord vid den förväntade ökningen av fritidsgårdar för ägarkategorier utanför jordbruket, även i fortsättningen i huvudsak kommer att ligga under lantbruksnämndernas jurisdiktion. Sker inte detta, kan man befara att lantbruksnämmndernas möjligheter till en kraftfull rationaliseringsinsats kommer att fördröjas och i vissa fall omintetgöras. I min egenskap av en av de särskilt förordnade ledamöterna i kammarrätten har jag konfronterats med de i motionerna framförda frågeställningarna, och jag har funnit mig inte vara ensam om min uppfattning att ifrågavarande lagstiftning är i behov av översyn. En klarare anpassning av fastighetstaxeringsbestämmelserna till de alltmer förändrade jordbruksfritidsfastigheternas användning och strukturmålsättning torde också komma att i gynnsam riktning underlätta en snabbare handläggning av fastighetstaxeringsmålen inom det område som nu avses. Till sist, herr talman! Jag kan förstå, att bevillningsutskottet trots sin mycket välvilliga inställning till motionen, från sina mera vittfamnande aspekter, kan ha funnit det vanskligt att nu tillstyrka den begärda utredningen. Jag skall därför inte opponera mot detta utskottets ställningstagande. Jag skall i stället sluta med att med tacksamhet notera utskottets uttalande, att utskottet »anser det angeläget att Kungl. Maj:t ägnar frågan uppmärksamhet». Detta utskottets uttalande skiljer sig ju till sin önskade verkan i sak ganska litet från motionens hemställan om utredning.

Herr talman!

Det upplystes då att kommunerna var bundna av gällande bestämmelser och därför inte kunde göra några undantag och besluta om lägre skatt för berörda personer.

Det är visserligen alldeles riktigt, men om så sker får kommunerna vidkännas ett betydande skattebortfall, och det kan knappast vara önskvärt. Om kommunerna däremot finge möjlighet att differentiera skatten skulle de komma ifrån detta större skattebortfall och ändå kunna hjälpa pensionärerna. Jag kan inte finna annat än att det vore riktigt att ge kommunerna möjlighet att handla som de själva önskar. De bestämmelser som finns binder kommunerna onödigt, och jag har därför velat få till stånd en ändring som ger kommun handlingsfrihet. Kommunen skulle då, om den så önskade, kunna för hund, tillhörig ålderseller förtidspensionär, nedsätta skattebeloppet under det eljest fastställda. När nu utskottet enhälligt har avstyrkt motionerna skall jag inte ställa något yrkande. Jag förmodar att jag får anledning att återkomma till denna fråga.

Herr talman! 37 § 2 mom. taxeringsförordningen debatteras inte för första gången i denna kammare. Tyvärr är jag inte så stor optimist att jag tror att den debatteras för sista gången i dag. I proposition nr 31, som ligger till grund för det ärende vi nu behandlar, föreslås förenkling av arbetsgivarnas uppgiftsskyldighet. I departementspromemorian konstateras att trots tidigare genomförda förenklingar har det inte kunnat undvikas att redovisning och kontroll av traktamentsersättningar alltjämt utgör en belastning för berörda parter. Därför, säges det, är det angeläget att utnyttja de möjligheter till ytterligare förenklingar som kan finnas — givetvis utan att man äventyrar åstadkommandet av ett tillfredsställande taxeringsresultat. Man vill dock inte gå så långt, att man begränsar utgiftsskyldigheten till att gälla generellt för alla arbetsgivare, utan man inriktar sig på sådana fall, där ett mera påtagligt behov av ett förenklat uppgiftslämnande =: föreligger. Detta behov anses finnas hos företagare med ett relativt stort antal anställda med traktamenten, om det då även klart framgår att traktamentsbeloppen överensstämmer med av riksskattenämnden fastställda normalbelopp. Dessa belopp skall nämligen inte vara beskattningsbara. : Min personliga uppfattning i denna sak är, att antalet anställda inte får anses avgörande för om lättnader skall ges eller icke, ty de små företagen har oftast proportionsmässigt mera arbete än större företag, som oftast inte har särskilt avdelad kameral personal för ifrågavarande arbeten. Det blir då ett extra arbete utanför den vanliga rutinen för de personer som skall utföra det. Departementschefen konstaterar klart att mycket återstår att göra innan lagstiftningen kan anses vara tillfredsställande och att erfarenheterna av de genomförda förenklingarna i allmänhet visat sig goda. Därför föreslår han nu ytterligare förenklingar, men han tar inte konsekvenserna av sitt resonemang, då han vill ha mera erfarenhet innan översyn av de materiella reglerna för traktamentsbeskattningen sker. Jag anser att man alltid skall förutsätta, att skattebetalarna är ärliga och lojala. Då bör man även försöka underlätta för dem att fullgöra sina plikter mot staten, och alla anser ju att uppgiftsskyldigheten på traktamentsbeskattningens område framstår som komplicerad och betungande. Då departementschefen samtidigt säger, att man bör pröva sig fram i etapper, borde det nu vara mycket lämpligt att låta företagen slippa ifrån det onödiga merarbete som dessa fullständiga utredningar för med sig. Företagen måste nämligen nu ta upp samtliga förrättningar och alla kostnadsuppgifter, även om ersättningarna inte överstiger avdragsgill ökning av levnadsomkostnaderna. Nog vore det väl, herr talman, ganska enkelt att utarbeta en lagtext, varav det framgick att det är samstämmighet på den statliga och den privata sektorn. Det råder ett allmän utbrett missnöje bland alla de tjänstemän som nu inte utan stora svårigheter kan klargöra, att antalet förrättningsdygn inte är detsamma som antalet övernattningar och de faktiska kostnaderna därmed större än det berättigade avdraget. Det borde var självklart att det företag, som strikt tillämpar det statliga resereglementet, efter ansökan blev befriat från uppgiftsskyldighet av den art som angives i det föreslagna tillägget i 37 8 2 mom. kommunallagen. Skall man döma av skrivningen i bevillningsutskottets betänkande, är utskottet på reservanternas sida. Utskottet konstaterar att de nya bestämmelserna medfört en väsenligt utvidgad uppgiftsskyldighet från arbetsgivarnas sida. Uppgifterna måste här delas upp på tre olika grupper: korttids-, långtidsoch endagsförrättningar. Inom varje grupp måste man ta upp traktamentsbelopp och den tid traktamentena avser. I förekommande fall skall även uppgift lämnas om utgifter för kost, bostad m.m., som bestritts direkt av arbetsgivaren. Utskottet medger också, att de nuvarande bestämmelserna stundom är ägnade att leda till taxeringsmässigt mindre gynnsamma resultat. Men trots den berättigade kritiken har utskottet inte velat biträda yrkandena om ändring, därför att de nuvarande bestämmelserna — som utskottet säger — trots allt är förenade med avsevärda fördelar för såväl arbetsgivaren som taxeringsmyndigheter och skattedomstolar. Utskottet bekräftar emellertid att mycket ännu kan göras och att frågan om behandlingen av traktamentskostnader i skattehänseende inte bara är av största praktiska betydelse för såväl arbetstagare som arbetsgivare utan även har en icke oväsentlig finanspolitisk betydelse. Vissa remissinstanser, bl.a. riksskattenämnden, uttalar den uppfattningen att en översyn av 1963 års bestämmelser bör göras. Utskottet anser därför, att den aviserade översynen inte onödigtvis bör uppskjutas och att, i den mån bestämmelserna i praktiken visat sig leda till påtagliga orättvisor, en justering bör kunna ske, utan att man föregriper en översyn av bestämmelserna i övrigt.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

Herr talman! Jag vill också säga några ord om avdraget vid beskattningen av traktamentskostnader.

Denna schablonbestämmelse är orättvis mot den i enskild tjänst anställde. För statliga och kommunala eller andra i offentlig tjänst anställda erhålles traktamentsersättning för det antal dygn och nätter som resan varat, och de slipper då betala skatt för denna ersättning. För andra tjänstemän gäller alltså en avdragsregel som är klart oförmånlig. Möjlighet finns visserligen för dessa tjänstemän att bevisa sina högre kostnader, men detta medför ett uppsamlande och bokförande av kvitton på överskridande traktamentskostnader som torde vara svårt att praktiskt genomföra. Herr Lundström i första kammaren och jag har i en motion påtalat detta missförhållande, och frågan har behandlats i bevillningsutskottets betänkande i anslutning till proposition nr 31. Vi har i motionen bl.a. anfört vad TCO i en skrivelse till finansministern den 1 februari 1966 redovisat. TCO har gjort en enkät bland tjänsteklubbarna vid ett större antal företag. Det visade sig av den enkäten, att antalet företag där tjänstemännen gjorde huvudsakligen dag-natt-dag-resor — alltså just sådana resor som det här varit frågan om — var 84 stycken. Av den andra typen — alltså natt-dag-natt-resor, där avdrag i traktamentshänseende skulle ha gjorts för två dygn — var det bara 9. Av en annan typ av resor fanns det 43 stycken, d. v. s. av totalt 136 företag hade 84 stycken huvudsakligen dag-natt-dag-resor. Undersökningen visar att det för tjänstemännen i dessa företag är ett mycket stort probem som vi här har tagit upp. Vi har även tagit upp det vid de två närmast föregående riksdagarna, men vårt förslag har avslagits av riksdagen, och bevillningsutskottets majoritet har ställt sig negativ till det, även om, som vi nyss hörde av herr Söderström, en förändring i ståndpunktstagandet har ägt rum. Nu säger man i årets betänkande: »I den mån en bestämmelse visat sig i praktiken leda till påtagliga materiella orättvisor bör en justering kunna ske utan att man föregriper en översyn av bestämmelserna i övrigt.» Herr talman! Med de orden ber jag att få yrka bifall till reservationen som är fogad vid betänkandet.

Herr talman! Då herr Söderström riktade en viss kritik mot något som jag trodde att vi var ganska ense om — det gällde resultatet av behandlingen av den proposition som ligger till grund för detta betänkande — skall jag be att bara helt kort få erinra om vad som förevarit. Riksdagen beslöt ju 1963 vissa förenklingar av traktamentsbeskattningen för sådana anställda som hade traktamenten som inte uppgick till 500 kronor, och i de fall antalet förrättningsdagar inte översteg 24 hade arbetsgivaren endast att genom kryssmarkering på kontrolluppgiften ange detta. För mottagaren av dessa traktamenten föreligger icke heller någon deklarationsplikt. Trots detta har man, som herr Söderström även riktigt redovisade, kunnat konstatera att både redovisningen av traktamenten och kontrollen av dem har varit en betydande belastaning för berörda parter. Departementschefen har väl delvis därför i propositionen nr 31 föreslagit ytterligare förenklingar. Dessa förenklingar består i huvudsak i att förste taxeringsintendenten i det län där arbetsgivarens hemortskommun är belägen skall få rätt att endast anmärka på kontrollkupongen att traktamente har utgått. Det förordas att arbetsgivare som utger traktamenten av sådan storleksordning att de inte överstiger avdragsgill ökning i levnadskostnaderna samt har 30—40 anställda som företar tjänsteresor skall kunna utnyttja detta. Han har därvid gått längre än vad som föreslagits i departementspromemorian. Utskottet har gått ännu längre.

Jag skulle med samma rätt kunna fråga: Varför gick inte reservanterna med utskottet? I samband med detta ärende har behandlats tre motionspar, varav två förs vidare i en reservation. Som här tidigare har påpekats avses i huvudsak de s.k. korttidsarvodena. Frågan om dessa har behandlats både vid 1965 och 1966 års riksdagar. Utskottet har då liksom även nu medgivit att reglerna i vissa fall kan leda till mindre gynnsamma resultat. Utskottet har ändå inte velat medverka till en ändring. Orsaken är väl bl.a. att bestämmelserna endast har tilllämpats en kort tid och att ringa erfarenhet har vunnits. Jag är personligen väl medveten om att vid en jämförelse med vad som gäller statliga traktamenten den grupp som reservanterna här har pläderat för har betydligt sämre förmåner. Men det behöver ju inte vara liktydigt med att denna grupp av sin lön behöver gälda ökade kostnader på grund av de fördyrade levnadsomkostnaderna. Det torde vara känt att man om man inte åtnöjer sig med detta har möjlighet att genom att styrka sina utgifter få traktamentena erkända i samma utsträckning som statliga traktamenten. Härtill kommer att departementschefen delar den uppfattning som bla. riksskattenämnden gett uttryck för i sitt remissvar, nämligen att en Översyn av 1963 års bestämmelser bör äga rum, något som utskottet kraftigt understrukit. Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Andersson i Essvik frågade mig varför inte reservanterna kunde gå med på utskottets förslag. Jag skulle vilja svara att om utskottet i sin hemställan hade varit lika positivt som i skrivningen hade vi accepterat. Nu har man varit positiv ända tills man kommit fram till hemställan där man enligt vår åsikt tagit bort allt positivt genom att yrka avslag på vad vi föreslagit. Tyvärr är vårt svenska samhälle uppbyggt av en mängd svenska småföretag. Merparten av alla företag får inte någon som helst glädje av den förbättring som här äger rum eftersom förbättringen begränsas till företag med 40—50 anställda. 65 procent av de svenska företagen har 5—10 anställda och har inte samma kontorsorganisation som de större företagen. Därför åsamkas de enligt vårt förmenande ett administrativt sett betydande merarbete för att kunna fullgöra sina plikter mot staten. Vi anser att de inte bör belastas extra på det sätt som föreslås, och detta är anledningen till vår reservation.
Herr talman! Anledningen till att vi inte kunde godta majoritetens skrivning i detta fall var att vi önskade att någonting skulle hända på detta område. Frågan skjuts fram år efter år trots att man håller med om att det föreligger skillnader; det har ju sagts, herr talman, att det inte skall finnas någon skillnad mellan anställda i offentlig och privat tjänst, men när det nu skiljer beträffande denna detalj frågar man sig var för reservanternas förslag inte skulle kunna godtas. Då skulle ju den här oformligheten försvinna. Detta är anledningen till att vi reserverat oss — vi vill alltså att det nu skall fattas ett beslut.

Herr talman! Det var inte min mening att det skulle bli någon träta om varför reservanterna reserverat sig. Orsaken till påpekandet var att den förste talaren funderade över varför vi inte hade anslutit oss till reservationen. I vår skrivning har vi ju framhållit att vi håller med om att det föreligger en orättvisa vid en jämförelse mellan statliga traktamenten och andra. Med hänsyn till de olika omständigheter som redovisats i utskottsutlåtandet har vi emellertid inte velat ansluta oss till reservanternas uppfattning. Jag kan dessutom understryka vad departementschefen framhållit i propositionen beträffande denna sak. Med anledning av ett remissvar från riksskattenämnden anför han på s. 23 följande: »Också enligt min mening bör i dessa fall dispens från den mera fullständiga uppgiftsskyldigheten kunna medges. Lagstiftningens bärande tankegång är ju ait de statliga traktamentena är en norm för vad som kan godkännas i beskattningshänseende utan närmare prövning.» Detta har utskottet tagit fasta på och i sin skrivning utökat propositionens mening med vad jag nyss citerade. Jag förmodar att om riksdagen följer utskottets förslag i detta fall kan riksdagens mening inte nonchaleras. Jag vidhåller mitt yrkande.

Herr talman! Proposition nr 31 som utgör underlag för detta utskottsutlåtan-/ de föreslår en del förenklingar beträffande uppgiftsskyldighet och deklarationsplikt för vissa traktamenten inom den enskilda sektorn.

Vi har i motion II:887 aktualiserat just det orimliga i att göra gränsdragningen på det sättet. Där har vi fört ett principiellt resonemang och framhållit att det måste vara fel att göra kategoriklyvningen beroende av företagens storlek, därför att för de mindre företagen kan <:uppgiftsskyldigheten rent administrativt vara minst lika betungande som för de större. Dessutom är det felaktigt att göra en kategoriklyvning beträffande de anställda i olika typer av företag, enligt vilken anställda i de större företagen skulle vara befriade från deklarationsplikt för dessa traktamenten, medan däremot anställda i mindre företag alltjämt skulle ha deklarationsplikt. Utskottet har vid behandlingen av denna motion funnit så starka skäl för de synpunkter som har redovisats i motionen, att man gjort den välvilliga skrivning som bl.a. herr Andersson i Essvik redovisat och som finns på sidan 10 i utskottets betänkande. Jag vill klargöra att den positiva skrivningen är föranledd av principerna som vi diskuterat i motion 1I1I:887 som således är litet väsensskild från den reservation som är fogad till utskottets betänkande.

Det måste vara framtidsmålet. Jag vill med detta betona att det bör bli en positiv tillämpning av vad utskottet har skrivit. Reservationen aktualiserar den gamla kända frågan om det inte vore rimligt att låta de statliga bestämmelserna i sin helhet utgöra grunden för de schabloner som riksskattenämnden varje år fastställer såsom tillämpliga inom den privata sektorn. Det måste ändå vara en framtidslinje att så blir fallet. Det är väl därför anledning att förvänta en snar lösning så att man får bort den orättvisa som det innebär och den irritation som det medför att endagarsförrättningar är ställda utanför den schablon som riksskattenämnden i detta avseende varje år har att fastställa. Jag vill, herr talman, i anslutning till denna redogörelse för min principiella syn på saken yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det finns väl ingen anledning att tvista om upphovsrätten till den positiva skrivning som utskottet gjort på sid. 10. Men jag vill ändå erinra herr Andersson i Essvik om att den skrivningen följer i anslutning till redovisningen av vad de motioner jag refererat till innehåller. Då är det väl ändå motionernas innehåll som har föranlett utskottet att pröva saken så välvilligt som utskottet gjort. Jag är tillfreds med den skrivningen; jag menar att den i stort sett innebär ett bifall till motionen. Därför har vi i utskottet inte reserverat oss på den punkten.

Beträffande innehållet i reservationen delar jag herr Anderssons i Essvik uppfattning. Men om vi har samma syn på hur förhållandena i framtiden skall ordnas när det gäller samordningen mellan de statliga traktamentena och den schablon som riksskattenämnden varje år fastställer, så har vi olika åsikter om i vilken takt den målsättningen bör förverkligas. Den skrivning som finns i reservationen är mera pådrivande, och en direkt beställning för att komma till rätta med olikheten i beskattningen och åstadkomma en samordning på detta område.

Herr talman!

Detta ärende handlar om familjebeskattningen, och där har det väckts en hel serie motioner som vi har mycket stor sympati för och vari motionärerna söker rätta till de felaktigheter — eller i varje fall oklarheter — som för närvarande finns i vår skattelagstiftning. Liksom utskottsmajoriteten will vi avvakta det utlåtande som familjeskatteberedningen skall lämna redan i år och sedan återkomma till dessa frågor. Vi önskar särskilt påpeka vissa saker. I den nya skattelagstiftningen bör man få en princip som gör att inkomsttagarna var för sig beskattas efter sina inkomster. Beskattningssättet skall inte på något sätt vara ledande för människorna, utan det skall ges större frihet för en kvinna att välja arbete i hemmet eller utanför hemmet — det är inte skatten som skall styra det valet. En grundläggande princip i skattesystemet skall vara att skatten är neutral. Vi vill också ha utsagt att man skall ta hänsyn till gifta kvinnor som på grund av ålder, bristande utbildning eller ensidig struktur hos näringslivet på hemorten saknar reella möjligheter till yrkesarbete utanför hemmet. Jag tror att det är mycket viktigt att skattelagstiftningen tar hänsyn till dessa förhållanden. Det är nämligen inte så enkelt som det kan låta ibland — man kan nämligen inte fastställa en skatt utan att ta hänsyn till vissa speciella förhållanden. Möjligheterna för en gift kvinna att ta förvärvsarbete är starkt begränsade i vissa delar av vårt land, och då skall man inte ha en skattelagstiftning som missgynnar den kategorin. Vi vill också ha ett förstärkt stöd till barnfamiljerna. Om man frångår den nuvarande sambeskattningen och lägger skatten på varje inkomsttagare i familjen, skall man ta tillbörlig hänsyn just till barnfamiljerna så att de inte kommer i kläm. Vidare vill vi göra en särskild beställning till nästa års riksdag angående individuell beskattning med iakttagande av de önskemål som vi här har framfört. Den nuvarande skattelagstiftningen vållar orättvisor på så många sätt att det är högst nödvändigt att inte denna viktiga reform uppskjuts för länge, utan att riksdagen hos Kungl. Maj:t begär ett förslag till ändring så att vi får ett rättvisare skattesystem. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation 2 vid utskottets betänkande.

Herr talman! I fråga om motiveringen till reservationen nr 2, till vilken jag också ber att få yrka bifall, vill jag helt instämma med föregående talare. Vi har emellertid från vårt håll läm nat ett särskilt yrkande till detta utskottsförslag. Vi har gjort det på grundval av motionerna I:565 och II: 718, vari några centerpartister begärt utredning om avdrag för hemhjälpskostnader vid hemmavarande makes sjukdom. Motionärerna har avsett det fall då familjeförsörjaren i en barnfamilj är borta från hemmet under en stor del av dygnet och den ena maken blir sjuk, varvid vederbörande måste anlita hemhjälp. Denna blir ganska kostsam, och det uppstår betydande kostnadsökningar för familjen i fråga. Vi anser att den kostnadsskillnad som uppstår i sådana här fall borde vara avdragsgill. Utskottet har emellertid inte velat tillstyrka detta utan hänvisar till att en utredning arbetar. Utredningen bör, anser utskottsmajoriteten, även ta upp denna fråga, och följaktligen förordar utskottsmajoriteten för närvarande inte någon åtgärd. Vi som står bakom «det särskilda yttrandet är fullt på det klara med att den arbetande utredningen skall behandla sådana här frågor. Genom vårt särskilda yttrande har vi velat hålla frågan 1evande, och vi hoppas och tror att utredningen skall undersöka ärendet och att rättvisa kan skipas på denna punkt. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än det som tidigare framförts av herr Larsson i Umeå.

Herr talman! I förevarande utskottsbetänkande behandlas familjebeskattningsfrågorna och främst problemet om förvärvsavdraget. För närvarande kan kvinna som arbetar utanför hemmet och har minderåriga barn få förvärvsavdrag upp till 3000 kronor. Kvinna som är sin make behjälplig i jordbruk eller annan rörelse kan erhålla sådant avdrag med högst 1000 kronor.

Det vore enligt vår mening rimligt att avdrag finge göras även i sådana fall. Vi har också väckt motioner rörande de problem som uppstår i beskattningshänsende för makar som har en gemensam inkomst på grund av att de båda arbetar t.ex. i ett jordbruk eller annan rörelse. För närvarande beskattas sådana makars inkomst som en enhet. Det har emellertid varit möjligt att fördela denna inkomst när det gäller att fastställa ett underlag för rätt till ersättning från sjukkassan. Därför borde det också gå att göra en sådan fördelning beträffande rätt till underlag för ATP-pension.

Naturligtvis bör man för större inkomsttagare, som ligger över 35 000 kronor, kunna göra en sådan fördelning som vi redan har gjort i fråga om sjukkassan, och dessa personer skulle sedan kunna begära frivillig särbeskattning. Jag tror emellertid att den enklaste vägen är att höja maximibeloppet för tudelning utöver det nuvarande i kombination med införandet av en rätt till avdrag för de verkliga kostnaderna.

Därför är det inte en framkomlig väg att införa särbeskattning. i detta fall. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den vid bevillningsutskottets betänkande fogade reservationen 1 av herr Yngve Nilsson m.fl.

Herr talman! Som vi nyss hörde har högerns reservanter nu som tidigare yrkat på ett schablonavdrag för styrkta kostnader för barntillsyn. Det vore maturligtvis riktigast — det skall jag gärna medge — om man kunde införa ett sådant, men då vore det inte längre fråga om någon schablon. En schablon medger ju avdrag även om utgifterna är ringa eller inga alls, och det är därför man icke kan sätta schablonbeloppet för högt; det har jag framhållit många gånger när man har yrkat på en höjning av sådana belopp. Å andra sidan medför schablonen ibland att det blir för lågt avdrag med hänsyn till kostnaderna. Om man kunde kontrollera kostnaderna och sätta ett tak, så att inte avdragen finge stiga hur högt som helst, skulle inte tanken vara orealistisk, men jag fruktar att den alltjämt är det. Kanhända familjeskatteberedningen kan finna någon bättre lösning än den nuvarande. Det kan förväntas förslag från beredningen redan i år, och vi inom utskottsmajoriteten tycker att man bör avvakta detta. Riksdagen brukar inte begära tillsättandet av en ny wutredning, om en sittande utredning redan arbetar med problemet. Vi har tidigare i dag sett att riksdagen avvisat sådana yrkanden, såsom övrig praxis är. Som utskottsmajoriteten säger är det riktigt att vissa kostnader — om det nu inte är fråga om levnadskostnader, vilka inte är. avdragsgilla — inte "bör betalas via beskattningen utan genom andra lämpliga åtgärder från samhällets sida. Familjepolitiska kommittén sysslar med dessa problem, och denna kommitté skall samarbeta med den nyss nämnda familjeskatteberedningen, varför man bör avvakta dess utredningsförslag. Högerreservationens yrkande om avdrag för kostnaderna för hemvård av sjuk eller. åldrig nära anhörig är i och för sig — det vill jag gärna betona mycket behjärtansvärt. Det gäller här ett problem som dagligen blir allt större, beroende på att antalet åldringar ökar samtidigt som vi ännu inte har tillräckligt med sjukhem, som kan ta hand om och vårda sjuka och gamla. Särskilt landstingen brottas med detta problem. Landstingen utger också stora bidrag till denna hjälpverksamhet. Under 1965 uppgick summan till över 50 miljoner kronor. Beloppen varierar från 75 kronor till över 400 kronor per månad eller också ger man ett bidrag motsvarande fyra timmars arbete för en hemsamarit. Det är ingen enkel sak att formulera regler för rätt till avdrag för hjälp av detta slag, men kanske de kommittéer jag nämnde. kan finna en lösning av frågan. Vi bör därför avvakta deras arbete även i denna del. I ett motionspar yrkas att förvärvsavdraget för gift person utan barn slopas. En ensamstående äger inte rätt till sådant förvärvsavdrag, och då borde inte heller en gift person.ha denna rätt, säger man, och det är nog konsekevnt. Vi tycker emellertid att denna fråga bör lösas i ett. större sammanhang — det är nämligen inte aktuellt att höja skatten för sådana skattskyldiga. I de flesta fall rör det sig. om kvinnor, som har förhållandevis höga inkomster. Slutligen kan.nämnas att mittenpartierna i en gemensam reservation yrkat att riksdagen :i skrivelse. till Kungl. Maj:t måtte anhålla om förslag redan till nästa års session om införande av individuell beskattning. Vi har för närvarande en provisorisk särbeskattning. och det föreföll nyss av herr Magnussons i Borås anförande som om högern inte oreserverat är med på definitiv generell särbeskattning. Det intressanta är emellertid att högern nu använder precis samma argumentering mot mittenpartiernas förslag som jag tidigare gjorde när vi behandlade dessa problem här i riksdagen. Som jag redan har sagt har familjeskatteberedningen lovat att redan i år komma med ett förslag, och denna kommitté skall enligt direktiven skyndsamt överse problemen i samband med övergång till en fullständig eller modifierad särbeskattning. Nog kan man väl avvakta kommitténs ställningstagande, innan man begär ett förslag. På den punkten råder, som jag sade, inte ens enighet inom oppositionen, eftersom högern intar en annan ståndpunkt. NS Innan jag slutar kanske jag också skall nämna att utskottet har tillstyrkt en motion — det är ganska sällsynt att så sker. Det gäller motion II: 406 av fru Holmqvist m.fl. som begär att änkling med hemmavarande minderårigt barn skall äga rätt till förvärvsavdrag redan för det år under vilket hustrun avlidit. Utskottet har så till vida tillstyrkt motionen att avdragsrätten skall gälla om hustrun avlidit före den 1 juli under beskattningsåret. Herr talman! Vi har tidigare många gånger diskuterat dessa saker, och med dessa korta kommentarer yrkar jag därför bifall till utskottets betänkande.
Herr talman! Jag tror att det föreligger ett missförstånd när herr Magnusson i Borås här säger att folkpartiets och centerns förslag skulle medföra en skattehöjning... Det är inte fråga om :att fortsätta med de nuvarande skatteska lorna, och förslaget innebär ingalunda någon skatteskärpning. Utformar man ett nytt skattesystem, ser man över hela området för att få bort de avigheter som finns. Man för inte .över skatteskalorna i det gamla systemet till det nya. Herr Brandt åberopade familjeskatteberedningens direktiv. Mig veterligt har beredningen inte några som helst direktiv. Herr Brandt sade vidare att folkpartiet och centerpartiet har så bråttom och önskar få till stånd ett snabbt resultat. Jag vill påminna herr Brandt om att vi under många år har motionerat om förbättringar i skattesystemet, men ingenting har hänt. Riksdagen måste väl säga ifrån. att den vill ha en ändring; när alla tycks vara ense om att de nuvarande förhållandena är odrägliga.
Herr talman! Jag tror inte att jag har missförstått folkpartiets och centerpartiets förslag. Det förhåller sig väl i stället så att mellanpartierna inte Har räknat med konsekvenserna av det förslag som dé lagt fram om införande av individuell beskattning. Åtminstone får jag den uppfattningen mär jag läser innantill i den reservation som' har avgivits!

Jag har därför inte kunnat komma till annat resultat än att detta "förslag skulle innebära en betydande skatteskärpning för barnfantiljer med låga inkomster.

Herr talman! Vad folkpartiet och centerpartiet önskar är att göra beskattningen neutral. Men oavsett hur beskattningsreglerna utformas kommer man att behöva ge ett stöd till just de grupper som vi har räknat upp. Det går inte att utforma ett skattesystem utan att ta hänsyn till barnfamiljerna samt till gifta kvinnor som på grund av ålder etc. inte har möjlighet att få yrkesarbete - utanför hemmet. Just dessa grupper måste man i alla skattesystem ha - möjlighet att stödja. Viktigast av vad som säges i motionerna är att vi vill ha ett skattesystem som är neutralt, och det borde inte behöva råda några större meningsskiljaktigheter om den saken.

Herr talman! En attitydförändring har utan tvivel ägt rum och pågår fortfarande beträffande den allmänna inställningen till kvinnlig förvärvsverksamhet: Denna utveckling kommer att fortsätta, inte minst beroende på det faktum att den förutsedda ökade efterfrågan på arbetskraft till största delen måste tillfredsställas: med "den typ av arbetskraft som: består av kvinnor och i: många fall. äv kvinnor med små barn. Det finns emellertid 'en tendens att betrakta: denna arbetskraft :som :en' Teserv:i den betydelsen att man tror att det gäller att fånga. upp människor som saknar: sysselsättning och som tacksämt tar emot det arbete söm' kan erbjudas dem. I realiteten är 'dessa kvinnor .bundna av: en sysselsättning som är absolut nödvändig, nämligen vården och tillsynen av de egna. barnen. Den är nödvändig därför att små barn helt enkelt inte kan lämnas utan tillsyn och vård — ett faktum som väl ingen i kammaren vill bestrida. För någon generation sedan var det annorlunda. Då kunde den förvärvsarbetande kvinnan lösa vårdfrågan genomatt anställa en person. för barntillsyn, och kostnaden därför var i. all mänhet ringa på grund av att ersättningen oftast inte stod i mågon som helst proportion till det utförda vårdarbetet. Den tiden vill vi inte ha tillbaka, inte minst av moraliska skäl. Med en bättre ekonomisk uppskattning av vårdarbetet ökade också de direkta kostnaderna för barnens vård, och familjedaghemsverksamheten växte fram. Denna måste kompletteras med daghemsverksamhet, och vi kan i dag bara konstatera att dessa möjligheter tillsammans är långt ifrån tillräckliga. Nästan vart femte barn under sju års ålder har i dag en förvärvsarbetande mamma. 11 000 av dessa barn får inte plats på de reguljära daghemmen. Det är ett faktum som statsmakterna gärna bortser från vid sitt ensidiga förfäktande, att barnstugorna är det enda alternativet för barntillsyn. Dessa andra barn vårdas också på något sätt och denna vård måste betalas. Det är en avgift som — det vill jag starkt understryka — är nödvändig för att i fullständiga familjer bägge föräldrarna skall kunna förvärvsarbeta. Herr talman! Jag har begärt ordet som motionär i denna fråga. Från högerpartiets sida har nämligen krävts att förvärvsavdragen skall bringas i samband med de verkliga kostnaderna för just barntillsynen. Jag finner det underligt att utskottet i sitt utlåtande på denna punkt endast hänwvisar till familjeskatteberedningen, under påpekande att frågan om förvärvsavdrag hänger nära samman med sambeskattningsfrågan. I motion nr 541 i denna kammare har motionärerna velat visa att de nuvarande reglerna för förvärvsavdrag icke står i överenisstämmelse med bevillningsutskottets betänkande nr 16:1965, där utskottet klart säger att förvärvsavdraget är motiverat av de särskilda omkostnader för barnens omhändertagande som kan uppstå på grund av moderns förvärvsarbete. Samtidigt konstaterar man att faktiska merkostnader i många fall inte före ligger beträffande barn i tonåren. Denna brist på överensstämmelse har hos många skapat den uppfattningen, att avdraget i fråga är en form av barnavdrag som gifta kvinnor får göra utan att avdraget sättes i samband med vårdkostnaderna. Och detta är kanske inte så underligt, om så sker i familjer där de förvärvsarbetande kvinnorna är vanligast förekommande och där barnen går i skolan eller i många fall har hunnit upp i tonåren. Den tillsyn en femtonårig flicka behöver kan föräldrarna inte köpa för pengar. Det står inte i överensstämmelse med förvärvsavdragets av utskottet uttalade ursprungliga innebörd att avdraget för hennes vård skall jämställas med de kostnader en familj med förvärvsarbetande föräldrar har för t.ex. tre småbarn under skolåldern. Värre är det om denna inställning till förvärvsavdraget också finns hos riksdagens ledamöter. De familjer med små barn .där modern förvärvsarbetar är i minoritet, medan de nuvarande avdragen gynnar i högsta grad majoriteten, nämligen familjer med barn i tonåren. De negativa konsekvenserna drabbar alltså familjerna med de små barnen. Herr Brandt berörde här alldeles nyss svårigheterna att skapa regler för schablonavdrag.

Vi har föreslagit ett schablonavdrag som är differentierat med hänsyn till den åldersgräns, som socialstyrelsen rekommenderat när det gäller andra vårdinsatser. Samtidigt är vi medvetna om att vid ett tillämpande av principen om avdrag för de verkliga kostnaderna familjer som i dag åtnjuter ett avdrag på 3 000 kronor men icke har några kostnader kan komma att gå miste om detta. Det innebär att ett mindre schablonavdrag kan bli nödvändigt i dessa fall. Jag vill slå fast att, även om en fullständig millimeterrättvisa inte kan skapas mellan olika kategorier av arbetstagare, man ändå bör sträva efter en rättvis beskattning eller, som folkpartiet kallar det, neutral beskattning. Vi har länge talat om valfrihetens samhälle i det här landet. Frågan är bara, om det inte gått troll i ordet valfrihet, och med troll menar jag då subjektivitet och intolerans. Denna intolerans behöver inte alls vara partibunden, ofta är den däremot könsbunden och beror på slentrian. Vår uppgift i riksdagen är emellertid inte att genom olika samhällsåtgärder styra individens val, utan att öka de möjligheter mellan vilka man kan välja fritt. Detta gäller också den gifta kvinnans val mellan hemarbete och yrkesarbete oberoende av barnens ålder. En riktig beskattning är därvid en av vägarna. En annan är att erkänna kvinmans rätt att välja. Historien om de två männen som försökte överträffa varandra i statussymboler och där den ene vann genom att konstatera att han hade en yrkesutbildad fru som var hemma och skötte om honom är mycket lustig. Men lustigheten förtas något, om man börjar fundera över hur hustrun upplevde sin situation. Herr talman! Jag har inget yrkande att ställa. Låt mig bara konstatera att jag emotser familjeskatteberedningens betänkande med stort intresse. Dess verksamhet har varit den täckmantel under vilken många förslag från oppositionen har fått försvinna. Jag är emellertid övetygad om att många av dem kommer att återuppstå och bidra till en rättvisare familjebeskattning.

Herr talman! Fröken Bergegren och jag har i motionen II: 188, lika lydande med motionen 1: 160, föreslagit, att det förvärvsavdrag på 300 kronor som tillkommer gift förvärvsarbetande kvinna utan barn skall slopas. Vi har ansett, att när det har skapats valfrihet för de äkta makar som båda har förvärvsarbete att välja säreller sambeskattning — och man väljer ju alltid det som är mest förmånligt -— finns det ingen orsak att behålla ett avdrag som enligt utskottets egen mening kan te sig omotiverat. Utskottet framhåller att avdraget infördes redan år 1919. Det kan ju inte vara något skäl för att behålla det i all framtid. Tvärtom tycker jag att det då är på tiden att avdraget slopas.

Det är just gifta kvinnor med de höga inkomsterna som begagnar sig av möjligheterna till särbeskattning och på så sätt får en icke obetydlig skattelättnad. För ensamstående skattskyldiga måste det anses som ett rättvisekrav med likartade bestämmelser. Man skall ju inte i ett system bara åtnjuta fördelarna, utan får också ta de eventuella nackdelarna. Skattehöjningen för de lågavlönade, som kanske kan motiveras, är dock liten, enär man vid sambeskattningen blir beskattad efter en gynnsammare skatteskala än ensamstående. Vill vi medverka till att skapa rättvisa i beskattningshänseende, bör vi därför slopa det berörda avdraget. Med hänsyn till att vi inom kort har att vänta ett förslag som skall spänna över hela det familjepolitiska fältet, avstår jag från att yrka bifall till mo tionen, vilket annars skulle vara mycket frestande. Herr Brandts uttalande, att direkta bidrag eventuellt skulle kunna ersättas med avdrag för: kostnaderna för barntillsynen, kan jag absolut inte vara med på. Vilka regler man än skapar på avdragsområdet åstadkommer man ändå aldrig någon rättvisa. Jag tycker mig ha funnit av vad som. tidigare yttrats här ifrån talarstolen att det alltid blir så, att tillsynen av barn till föräldrar som är väl betalda blir mycket dyrare än barntillsynen för dem som har mindre inkomster. Om avdragsregler skall tillämpas av den som har låg avlöning så finns det inte mycket. att dra av på: Det blir alltid de som har goda inkomster som kan dra fördel av avdragsregler. Skall man hjälpa barnfamiljerna, bör man gå in för direkta bidrag. Genom åtgärder på avdragssidan hjälper man inte barnfamiljerna.

' Herr'talmän! Herr Larsson i Umeå talade här för en särbeskattningsmotion och framhöll att folkpartiet och centern önskar en sådan reform. När han sedan beskylldes för att därigenom riskera att åstadkomma en skatteskärpning, gjorde han ett mycket intressant uttalande. Han sade: Nej, vi vill. ha neutral beskattning, men inte någon skatteskärpning. Jag tycker det skulle vara mycket intressant — och jag tror att även folkpartiets representant i familjeskatteberedningen skulle tycka detta — att få se det förslag till särbeskattning som centerpartiet och folkpartiet tydligen ligger och trycker på och som de inte här har redogjort för. Samtidigt är jag litet förvånad över att man i reservationen har sagt att vid en Övergång till särbeskattning måste det lämnas ökat stöd åt barnfamiljerna, öppnas möjlighet för äldre husmödrar att få omskolning m.m. Det är utmärkta ting, men varför skulle de komma just vid övergången till en särbeskattning, om man inte vid det tillfället fick en skatteskärpning som skulle bli särskilt kännbar för dessa familjer? Resonemanget hänger liksom inte ihop. Jag skulle vara glad, om det finns ett förslag som löser frågorna så enkelt, att det inte blir någon skatteskärpning, men det skulle vi alla vilja se.

Herr talman! När det gäller frågan om ett skattesystem med individuell ber skattning, så är det ju inte bara centerpartiet och folkpartiet som i princip har uttalat sig för det. Om fru Eriksson i Stockholm. talar med finansminister Sträng, får hon-reda på att han har varit med om att i princip tillstyrka ett sådant system. Givetvis måste ett system med individuell beskattning genomföras i samband med, en allmän skattereform, och då får vi ta upp problemet i hela dess vidd.
Herr talman! Även jag har uttalat mig rent principiellt för särbeskattning, men jag har hittills inte sett något förslag där särbeskattningen inte leder till skatteskärpning. Det var ett sådant förslag som jag nu. efterlyste, och om herr Gustafson i Göteborg sitter inne med hemligheten, så kanske han vill redogöra för den. Det är alltså inte tal om att rent principiellt säga nej till en särbeskattning, men det gäller att finna den där fina cigarren. Man anser tydligen i folkpartiet och centerpartiet att man har gjort det. Kan ni då inte visa den?

Herr talman! Någon större entusiasm har motionen nr 137 inte rönt. Motionen behandlar revision av vinstbeskattningen på totalisatorvinst vid hästtävlingar. Likväl torde man kunna åberopa många motiv för en översyn av lotteriförordningen på den punkten. Det är ju alldeles uppenbart att det spel det här är fråga om starkt favoriseras i skattehänseende i förhållande till andra spelformer. Vilken principiell skillnad är det egentligen mellan vadhållning vid hästtävlingar och »vadhållning vid idrottstävlingar», som tippningen kallas i lagtexten? Och vad är det för skillnad mellan totalisatorvinst och penninglotterivinst? Den sistnämnda beskattas ju med 30 procent. Det finns kanske någon i den här kammaren som inte vet att vinst vid kortspel i beskattningshänseende betraktas som »vinst av tillfällig förvärvsverksamhet» och alltså är föremål för inkomstbeskattning. Det kan vara värt att framhålla, vilket inte märks i reciten eller i utskottsutlåtandet, att vi före år 1945 hade vanlig inkomstbeskattning av spelvinster. Arrangemanget må vara opraktiskt, men är likväl korrekt tänkt. Det måste vara helt i sin ordning att så lätt fången sidoinkomst i första hand drabbas av den till inkomstläget hörande skattesatsen. Principiellt borde man kunna reflektera på en återgång till vanlig inkomstbeskattning, men förmodligen kommer den att ställa sig praktiskt orealiserbar. När motionärerna kräver en skärpt vinstbeskattning, är de ute i gott sällskap, även om kammaren inte bifaller förslaget. Totalisatorutredningen förordade år 1961 en kraftig skärpning av progressionen till statens förmån, vilket utskottet också noterat. Kungl. Maj:t följde visserligen inte utredningen, utan valde en för arrangörerna gynnsammare beräkning, som sedan undan för undan ytterligare har modifierats. Sedan 1965 utgör statens andel knappt 15 procent av omsättningen. Det s.k. vinstavdraget på mellan 20 och 35 procent som arrangören får göra skall täcka dels statens andel, dels egna omkostnader. Den resterande delen av omsättningen, alltså mellan 65 och 80 procent, går till spelvinster, beroende på vilken typ av hästtävlingar det gäller. Den blygsamma beskattningen av verksamheten har hittills motiverats med hästsportens betydelse för hästaveln liksom ridsportens militära värde. Utskottet erkänner, att motiveringen inte längre är relevant. Hästtävlingar får betraktas såsom ett nöjesarrangemang, som enligt utskottet ger »människor rekreation, spänning och förströelse». Det kan väl vara sant, även om den spänningen för många upplöses i tomma intet. Många av oss menar nog också, att modern hästsport därtill är ett lekande med djur, där människan ofta på ett hårdhänt sätt har roligt på djurets bekostnad. Det kan verkligen ifrågasättas, om staten längre har anledning att favorisera sådan verksamhet. Vi har i motionen anfört vissa sociala skäl för vårt yrkande. Utskottet går inte alls in härpå. Det kanske är klokt av utskottet att inte inlåta sig på svaromål, ty det torde vara svårt att blunda för de familjebekymmer av ofta rent katastrofalt slag som följer i spåren av det breddade spelintresse, som vi i TV rutan ständigt påminnes om. Utskottet anför endast, att förbud skapar illegal verksamhet och därför ur social synpunkt är sämre. Självfallet! Reflexionen anknyter inte på minsta sätt till motionen. I denna talas inte om för bud men väl om en beskattningsnivå i fråga om spelvinster vid hästtävlingar som står i paritet med dem som gäller för andra spelvinster. Vi räknar inte med att få spelintressets sociala vådor ur världen genom denna beskattning, men vi menar att staten minst av allt har anledning att favorisera en företeelse, som har sådant i släptåg. Utskottet befarar också tekniska svårigheter med en sådan skatteskärpning, men man kan väl förmoda att en utredning inte skulle finna det så särskilt tekniskt besvärligt med ett måttligt källskatteavdrag i totalisatorluckan. Om man finner principen om skattelikställighet vid spel rimlig, kan vi säkert också finna de tekniska möjligheterna att ta ut skatten. Och, herr talman, det är orimligt att en sidoinkomst av spel på Solvalla beskattas så avsevärt lägre än en sidoinkomst av mödosamt arbete på obekväm arbetstid. Jag skall inte nu besvära kammaren med något säryrkande utan har bara velat uttala denna min besvikelse över utskottets utlåtande.
Herr talman! Jag är medveten om att totalisatorspel vid hästtävlingar både har en social och en ekonomisk sida. Orsaken till att jag har undertecknat motion II: 137 och att jag nu vill säga några ord i ärendet är de skattepolitiska aspekter man kan lägga på frågan. Enligt OECD:s uppgifter har vi här i landet världens hårdaste skattetryck. Som bekant drar finansministern åt skatteskruvarna då och då ännu litet hårdare. En arbetare som exempelvis står vid sin svarv dagen i ända måste avstå en avsevärd del av sin arbetsinkomst till staten. Om han sedan tar extraarbete, drabbas hans extrainkomster mycket hårt av marginalskatten. Men om en person reser ut till Solvalla och där med tur och skicklighet sätter sina pengar på en häst som ger bra utdelning, så att han på några minuter vinner 10 000—-20 000 kronor — vilket inte är ovanligt — så får den spelande däremot behålla vinstsumman ograverad. För några dagar sedan diskuterade vi här i riksdagen beskattningen av idrottsmännens priser — med negativt resultat för idrottsutövarna. Den som offrar både tid och pengar för att nå en viss position på detta område tvingas att till staten inleverera skatt på de priser han erövrat — priser som han måhända inte har någon användning för och som han inte får sälja. Däremot behöver personer som med liten ekonomisk insats kommer över tiotusentals kronor inte avstå ett enda öre till staten. Kan det vara riktigt? Nej, enligt mitt sätt att se måste det vara fel att de som spelar på totalisator vid hästkapplöpningar helt skall vara befriade från vinstbeskattning. Utskottet har enligt min mening gjort sig skyldigt till samma klavertramp som vissa tidningar ibland gör.

Vem har yrkat på förbud? I varje fall inte vi motionärer. Men det blir ju lättare att avfärda motionen om man påstår att motionärerna vill förbjuda något. Förbud är ju — med rätta — inte populärt. Bevillningsutskottet är ett utskott som brukar skriva sina utlåtanden både korrékt,: elegant och ' rejält, men här har man tyvärr gjort det litet för lätt för sig. Man har slaktat motionen med en rätt besynnerlig skrivning. Herr talman! Jag har inte något yrkande, men jag har velat ge kammaren min ekonomiska syn på denna fråga.

Herr talman! Jag tror att finansministern skulle ha känt sig glad, om han hade hört de två föregående talarna säga att de här äntligen hittat ett område i vårt samhälle där beskattningen är för låg. Det hör inte till vanligheten att en sådan synpunkt framförs, åtminstone inte från vårt håll. Herr Fridolfsson i Stockholm sade att vederbörande vinnare uppbär vinstsumman ograverad. Detta är en missuppfattning. Systemet går ut på att man drar av ett visst bestämt belopp från hela vinstsumman och på det sättet beskattar de vinster som delas ut. Man kunde naturligtvis använda samma system som används när det gäller utdelning av tipsvinster, nämligen att dela upp hela den summa som står till förfogande och därefter görå skatteavdrag på det belopp som. delas ut till vederbörande vinnare. Det är skillnad på t.ex. totalisatorspel och tippning. För att totalisatorspel över huvud taget skall kunna utövas måste tävlingar arrangeras; Det har konstaterats att arrangemangen av dessa tävlingar är relativt dyrbara. Mot den bakgrunden får travsällskapen görå vissa avdrag för att därmed klara sina utgifter. Man tillämpar nu dels en fast avgift, dels en progressiv skala, enligt vilken inbetalningar till statsverket sker. Denna skala är så uppbyggd, att de små travbanorna kommer mycket lindrigt undan medan de stora travbanorna däremot har en betydligt hårdare beskattning. När riksdagen efter 1960 års utredning tog ställning till denna fråga gick den inte på utredningens linje utan biföll ett reservationsyrkande, som var betydligt lindrigare ur travsällskapens synpunkt. Det har sedan också genom Kungl. Maj:ts försorg efter framställning från arrangörerna skapats lindrigare beskattningsformer, vilket visar att det inte är möjligt att gå fram alltför hårt, om man över huvud taget skall bibehålla denna typ av tävlingar och spel.

Det har anförts i dag att de personer som uppbär en stor vinst på t.ex Solvalla skulle beskattas särskilt lågt. Detta är inte förhållandet. I varje fall V 5-spelet är ganska hårt beskattat och på de stora travbanorna tillkommer den mycket hårda marginalbeskattningen, vilket gör att de vinster som delas ut i detta sammanhang beskattas väl så hårt som de vilka utfaller på tips eller på andra lotterier. Detta har alltså varit bakgrunden till att bevillningsutskottet. inte ansett sig nu kunna förorda någon ny utredning på detta område, speciellt med hänsyn till den så pass utförliga utredning som genomfördes så sent som 1960. Herr talman! Jag ber med dessa ord att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Magnusson i Borås var förvissad om att finansministern, om han hade varit här i dag, skulle ha fått en glad stund. Det var väl första och sista gången jag skulle ha glatt finansministern i så fall. Eftersom vi båda två är företagare förvånar mig herr Magnussons resonemang. En person som driver ett eget företag får skatta för dess vinst, och sedan får även verkställande direktören skatta för den inkomst han tar ut ur företaget. Det är alltså fråga om två parler. Här rör det sig också om två parter: dels arrangören, som skattar ett visst belopp, dels spelaren, som inte skattar alls. Jag jämställer nämligen dessa, före Någon gick så långt att han menade att vi genom denna motion skulle utrota hästbeståndet här i landet. Om man gick med på vårt förslag skulle man framdeles få se hästar enbart på vykort. Det är nonsens. Vi hävdar bara en rättvisesynpunkt. När vi betalar skatt på våra inkomster och på vinstandelar anser jag att man även skall betala för vinster på totalisatorspel vid hästtävlingar. Herr Magnusson säger till slut att man inte nu velat förorda någon ändring. Jag kan lugna kammarens ledamöter med att i varje fall jag återkommer med denna fråga vid lämplig tidpunkt.

Herr talman! Jag är ledsen att också jag måste vända mig mot min vän herr Magnusson i Borås, men samtidigt vill jag uttrycka min beundran för hans förmåga att argumentera för en så klen skrivning som utskottet har presterat. Herr Magnusson i Borås säger att om förslaget rörande denna beskattning ginge igenom, kunde man befara att hästtävlingarna här i landet komme att upphöra. Den tanken glimtar fram också i utskottsskrivningen. Skatten kommer att gå ut över spelarnas vinster, varför man — hävdas det — inte kom mer att satsa på spel. Då frågar jag: Fanns det inga hästsporttävlingar före totalisatorspelets införande?

Herr talman! Det gäller här en motion, som jag har väckt och som har blivit slaktad av ett enhälligt bevillningsutskott. Eftersom det i mitt och enligt många andras tycke är ett ganska vettigt förslag tycker jag det inte bör försvinna i all tysthet, och jag skall därför be att få anföra några synpunkter. För att vinna tid behöver jag inte säga någonting om idrottens betydelse för samhället och för människorna. Den nationalekonomiska vinsten av idrottsutövandet här i landet går inte att uppskatta, men man kan tryggt säga att den är mycket stor. Sedan har vi en annan aspekt. Den statliga idrottspolitiken tjänstgör som en mycket publikknipande del av det politiska livet. Vi brukar ha de intressantaste och livligaste debatterna här i kammaren när det gäller idrottsfrågor. Tipstjänst har egentligen sitt ursprung i idrottsrörelsens självständiga försök att finansiera sin verksamhet. Ursprungligen bedrevs den av idrottsklubbar, men så kom staten underfund med att detta var en organisation som tjänade pengar, och det ledde fram till att staten så småningom tog över verksamheten. I början på 1940-talet fanns en överenskommelse, att idrottsrörelsen skulle få hälften av avkastningen. Från årets statsverksproposition vet vi, att av de 135 miljoner kronor, som Tipstjänsts vinst beräknas bli, kommer endast drygt 26 miljoner, alltså ungefär en femtedel, att tillföras idrotten. Vi vet också att kommunerna får träda in för att klara idrottens finanser. Hur stort det kommunala stödet till idrottsrörelsen är kan det vara relativt svårt att uppskatta på grund av besvärande gränsdragningsproblem, men stödet är i alla händelser väsentligt. Utskottet säger i sin skrivning, att detta är en skattefråga. Jag vill bara påpeka att jag i min motion inte alls tagit upp skatteaspekten. Det är inte fråga om att slopa den vinstbeskattning, som bl.a. diskuterades under föregående ärende här i kammaren, utan det är fråga om var vinstmedlen skall hamna. Utskottet skriver, att man inte vill överlåta ett företag, som har närmast fiskala uppgifter. Jag tycker det är en rätt väsentlig skrivning. Det tyder på att man från bevillningsutskottets sida ser hela Tipstjänsts verksamhet som ingenting annat än ett slags maskerad skatteform. Det är en tanke som jag för min del inte alls kan acceptera. Det gäller ju en lotteriverksamhet som vilken annan som helst. Vore det så, att lotteriverksamhet hade fiskal karaktär, skulle man över huvud taget inte tolerera någon privat lotteriverksamhet i detta land. Utskottet hänvisar till 1965 års idrottsutredning som skall avväga statens stöd till idrottsrörelsen och dra upp riktlinjerna för samhällets idrottspolitiska insatser. Ja, å la bonne heure, man kan lösa idrottens finansieringsproblem den vägen genom statsåtgärder. Vad jag har syftat till var att man skulle göra idrottsrörelsen till en i realiteten självständig, i mesta möjliga mån ekonomiskt självförsörjande gren av samhällslivet. Jag vet att man från rent socialistiska uppfattningar hittills inte kunnat tolerera något sådant, ty på det hållet anser man att staten sköter allting bäst och effektivast. Jag har en helt annan uppfattning. Jag tror att ett sådant förtroende för idrottsrörelsen som här avses skulle få en verkligt stor betydelse för den framtida utvecklingen, ty i det samhälle vi lever i och med den tekniska utveckling som vi har att se fram emot vet vi, att idrottsrörelsen kommer att få allt större och större betydelse allteftersom tiden går. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till motionen.

Herr talman! AB Tipstjänst ger statsverket en avsevärd inkomst. Årligen inlevereras till staten 90 miljoner kronor i form av vinst, och till detta kommer också den s.k. radskatten, med vars hjälp man kommer upp till 130 å 140 miljoner kronor, Det är väl då ganska naturligt att statsverket i varje fall inte i nuvarande finansiella läge kan avstå från en sådan inkomst. Även om man skulle kunna tänka sig att överlåta AB Tipstjänst till Sveriges riksidrottsförbund, tror jag ändå inte att idrotten skulle kunna klara sig med dessa inkomster, utan betydande belopp skulle dessutom behöva tillföras idrotten från kommunerna.

Herr talman! Eftersom min motion går ut på ett principbeslut och en hemställan om att Kungl. Maj:t företar en utredning rörande tidpunkten och formerna för ett överlåtande av AB Tipstjänst till Sveriges riksidrottsförbund, ber jag för bevillningsutskottets talesman få påpeka, att statens inkomster under kommande budgetår enligt min motion inte skulle minska med ett enda öre. Jag tillhör samma parti som herr Magnusson i Borås, vilket gör att mitt ansvar för statsfinanserna är så stort, att det aldrig skulle falla mig in att föreslå en åtgärd som skulle minska statens inkomster. Herr Magnusson i Borås hänvisade vidare till att en utredning pågår. Det hade väl då varit smakligt, om bevillningsutskottet hade yrkat att riksdagen i skrivelse till Kungl Maj:t skulle hemställa att denna utredning skulle ta upp även motionens förslag. Det går nämligen att lösa detta problem på två vägar — dels genom ökat statligt stöd, dels genom att göra idrottsrörelsen självfinansierande. Bevillningsutskottet har helt och hållet velat avskriva den senare möjligheten, och det finner jag beklagligt.
Herr talman! Jag tror att herr Krönmark har väckt denna motion emedan han har ett levande intresse för idrotten och emedan han själv varit övertygad om att idrottsrörelsen på detta sätt skulle kunna befrias från de ekonomiska problem som den utan tvivel har. Jag tror emellertid inte att ett genomförande av förslaget skulle innebära en lösning på det sätt som herr Krönmark har tänkt sig. Jag var inte närvarande i bevillningsutskottet när denna fråga behandlades, men om jag hade varit det hade jag biträtt utskottets förslag. Idrottsrörelsen har faktiskt inte råd att ta emot denna gåva. Herr Krönmark har i sin motion framhållit att idrottsrörelsen, om motionens förslag genomföres, skulle få AB Tipstjänsts nettovinst som är 90—95 miljoner kronor. Herr Krönmark antyder emellertid också att staten därmed skulle vara befriad från att lämna anslag till idrotten. De statliga bidragen uppgår för nästa budgetår till omkring 35 miljoner kronor, om man tar hänsyn även till vad som lämnas till idrottens fritidsgrupper. Dessutom säges i motionen att kommunernas utgifter för detta ändamål skulle kunna upphöra. Kommunernas utgifter för idrotten torde i dag uppgå till väsentligt över 200 miljoner kronor. De sammanlagda samhälleliga insatserna för idrotten torde alltså i dag ligga mellan 200 och 300 miljoner kronor, och en gåva, som skulle ge 90 å 100 miljoner och som skulle ersätta samhällsinsatserna av i dag, är någonting som idrottsrörelsen faktiskt inte har råd att ta emot på grund av de verkningar detta skulle medföra. Herr talman! Jag ber att också få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Den nu föreliggande frågan gäller ett förslag om en allmän brottsförsäkring, närmast mot våldsbrott. Om en person blir slagen medvetslös på gatan, så blir han, om våldsverkaren åker fast, tillerkänd ett skadestånd. Våldsverkaren blir dömd dels att betala böter till samhället och dels att betala ett skadestånd till den misshandlade. Nu är det emellertid så underligt ordnat, herr talman, att böterna kan tas ut genom införsel i våldsverkarens lön, men det kan man inte göra med skadeståndet åt den misshandlade, Detta är naturligtvis alldeles felaktigt. Trots detta vill jag dock inte göra mig till talesman för att man skulle få ta ut även skadeståndet genom införsel. Jag tror nämligen att det vore oförnuftigt att jaga någon med krav på så mycket pengar, att han kunde förlora lusten att arbeta. Vad man i stället borde göra vore att införa någon sorts försäkring mot den samhällsjuka som heter brott. Vi betalar skatt — inte så litet heller för resten — och en hel del därav går till rättsväsendet. Vi kan se det som en försäkringspremie för att vi skall kunna gå skyddade på våra gator och torg. I den mån vi inte får göra det tycker jag att denna försäkring bör utfalla genom att staten träder emellan. Man kan alltså uppfatta skatten som man betalar för detta skydd som en försäkringspremie. Det framgår av utskottsutlåtandet, att någon sakkunnig i något sammanhang har uttalat, att det inte finns någon anledning för samhället att träda in just vid en skada som tillfogats genom brott och inte lika gärna vid en skada som orsakats av någon annan omständighet. Som exempel frågas, varför man skulle erhålla ersättning för skada genom mordbrand men inte för skada genom blixtnedslag. Svaret är naturligtvis att skada genom mordbrand förutsätter en blotta i samhällets rättsskydd åt den enskilde, medan däremot blixten är oåtkomlig för såväl lagstiftning som polisingripande och övriga rättsliga åtgärder. Denna jämförelse anser jag därför inte vara adekvat. Motionen avvisas av utskottet med hänvisning till att man nu håller på med en allmän översyn av skadeståndsrätten. Jag tycker inte det stämmer riktigt. Det är ju gott och väl att man dömer ut skadestånd — det fungerar ju som det bör göra — men här gäller det ett skede som kommer efteråt. När man väl dömt ut ett skadestånd gäller det också att se till att den skadelidande verkligen kan få ut någonting av den rätt som tillerkänts honom. Som det nu är får han visserligen ett papper från en domstol att han skall ha så och så mycket pengar, men det papperet är i de allra flesta fall inte värt mer än själva pappersvärdet. Motionen går ut på att det skall bli värt den summa pengar som står på det. är det 500 kronor, så skall den skadelidande också ha 500 kronor. Det måste väl ändå var fel att den som blir slagen av en våldsverkare inte ens skall bli ekonomiskt gottgjord. Jag, liksom mina medmotionärer, har menat att detta skulle organiseras inom den allmänna försäkringen, så att den som har fått en skadeståndsfordran skall få ersättning av det allmänna. Det allmänna övertar sedan fordringen mot den skadeståndsskyldige. Om detta skulle kosta någon extra krona på debetsedeln, tror jag det vore väl använda pengar. I den mån man sedan kan få ut pengarna av den skadeståndsskyldige — och det finns sådana fall — kunde dessa användas till något allmänt brottsskyddande syfte, t.ex. till rehabilitering av dem som släpps ut från fångvårdsanstalterna eller något annat. Jag tycker nog, herr talman, att något borde ske på detta område, Det räcker inte med att som utskottet gör hänvisa till en utredning som inte sysslar med just denna fråga. Dessa våldsbrott, som ökar för var dag som går, med människor som blir skadelidande, är en så allvarlig sak, att jag ber att få yrka bifall till motionen nr 43 i denna kammare, vilken syftar till en utredning om hur detta skall ordnas på bästa sätt.

Herr talman! I den motion vi här behandlar föreslår motionärerna ett system som innebär att av domstol utdömda skadestånd förskotteras av statsverket till den skadelidande, varefter staten övertar fordringarna mot den ersättningskyldige. Den aktualiserade frågan har tidigare varit föremål för behandling i olika sammanhang. Riksdagen hade att ta ställning till frågan om brottsförsäkring och ersättning av det allmänna för skador som åsamkats genom brott senast i november 1966. även då hemställde motionärerna om utredning angående åtgärder för att förbättra målsägandens möjlighet att erhålla skadestånd. Första lagutskottet uttalade vid detta tillfälle, att frågan om ersättning av det allmänna för skada åsamkad genom brott borde ses i samband med den pågående översynen av skadeståndsrätten. Utskottet delade emellertid motionärernas synpunkt att skäl kunde finnas att i större utsträckning medge ersättning av allmänna medel vid personskador. Utskot tet anförde, att i första hand borde övervägas att utbygga statens ansvar för skador som orsakats av rymlingar till att omfatta personskador, som vållats t.ex. av sådana personer som är föremål för kriminalvård i frihet. Utskottet förordade att vid arbetet med skadeståndsrättens utformning uppmärksamhet ägnades åt nämnda fråga samt att dessa utskottets synpunkter borde bringas till Kungl. Maj:ts kännedom, Detta blev också riksdagens beslut. Frågan har också varit uppe i nordiskt sammanhang, och inom justitiedepartementet förbereds för närvarande ett förslag till lag med allmänna bestämmelser om skadestånd. Detta arbete bedrivs med sikte på att proposition i ämnet skall kunna föreläggas 1967 års riksdag. Beträffande motionärernas tanke på ett brottsförsäkringssystem anför utskottet att ett sådant torde medföra åtskilliga nackdelar. Utskottet har tidigare ställt sig avvisande till tanken härpå.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
Herr talman! Jag svarade egentligen på fru Johanssons anförande redan i mitt förra anförande, underligt nog. Där sa jag att hänvisningen till att det pågår en Översyn av skadeståndsrätten inte är ett hållbart motiv för att avvisa motionen. Reglerna därvidlag fungerar bra. De kan naturligtvis utökas ytterligare och bli bättre. Men här gäller det ju inte själva skadeståndet utan det gäller att göra skadeståndet effektivare i dess senare skede, alltså i det exekutiva skede som så ofta följer efter det att skadestånd har blivit utdömt. Såvitt jag vet sysslar inte utredningen med den saken. Jag tycker att det är principiellt oriktigt att avvisa motioner med att framhålla att man har gjort det förut, i detta fall med att man har gjort det både år 1965 och 1966. Det tycker jag inte är något skäl. Man måste anföra sakskäl, man måste kunna påvisa att det på något sätt vore olyckligt eller att det inte är nödvändigt. Jag tror att det skulle vara mycket svårt att göra det i detta fall. Det är en högst angelägen uppgift för samhället att hålla dessa skadelidande människor åtminstone ekonomiskt skadeslösa. Det framhålles nu att skyddet i någon mån kan utökas på så sätt att det skulle kunna gälla inte bara mot dem som rymt från anstalt utan också mot dem som är föremål för kriminalvård i frihet, men det är ju inte mycket roligare för den som blivit slagen att det skett av någon som inte är rymling. Det är en liten tröst att vederbörande har blivit misshandlad av en person som inte är föremål för samhällets åtgärder. Här fordras en generell regel som säger att, om samhällets rättsskydd fungerar så dåligt att man blir slagen på gator och torg, samhället åtminstone ekonomiskt skall gottgöra den som utsatts för våldet.

Herr talman! Jag ber att återigen få hänvisa till vad som förbereds i justitiedepartementet just nu. Herr Sjöholm säger att motionärerna önskar att de skador man kan utsättas för skall betalas av det allmänna. Det förslag, som nu håller på att utarbetas i justitiedepartementet, gäller just förslag till lag med allmänna bestämmelser om skadestånd. Då vi ännu inte sett vad förslaget kommer att innebära finns det all anledning att invänta propositionen för att sedan ånyo ta ställning till frågan.

Herr talman! Detta ärende berör en mycket väsentlig fråga, klinisk prövning av medel för födelsekontroll. Frågan kan wisserligen synas liten och begränsad — ett forskningstillstånd — men vår bedömning i dag kommer säkert att få konsekvenser för framtida beslut beträffande abortlagstiftningen. Utskottet har icke utan svårigheter lyckats skriva sig samman. Jag vill gärna ge en eloge både åt mina meningsfränder och åt mina möjliga motståndare för det arbete som är gjort i utskottet. Sammanskrivningen har skett i kompromissens anda. Så brukar det ju gå till, så avgörs de flesta kontroversiella politiska frågor. Men den fråga det här gäller är inte bara en praktisk politisk fråga. Det är en fråga där svaret speglar en ideologi, och i ideologiska frågor är kompromisser sällan tilltalande. De motionärer jag representerar har inte motsatt sig fonskning på det väsentliga fält som födelsekontrollen mwmtgör. Det wore att svika i mänsklighetens mest angelägna uppgift just nu — den att lösa märingsfrågorna i världen och att hindra människor från att föda barn till svältdöd. Men vi vill heller inte svika livet självt — det värnlösa fostrets rätt till fortsatt liv. Därför konstaterar man med tillfredsställelse att utskottet anger målsättningen för forskningen vara »att åstadkomma medel som är avsedda att avbryta vidareutvecklingen av befruktat ägg före midationen eller i anslutning härtill och medel som kan hindra livmodern att mottaga befruktat ägg». Därmed är alltså motionärerna beredda att acceptera den inom medicinen vedertagna praktiska gränsdragningen som förlägger havandeskapets begynnelse till nidationen. Departementschefen framhåller emellertid att det kan bli ofrånkomligt att också pröva det aktuella medlet på kvinnor som kan tänkas vara gravida i mycket tidigt stadium. Utskottet godtar detta till synes utan anmärkning. Skulle det emellertid gälla senare stadium av graviditet menar utskottet att härför endast må ifrågakomma kwinnor som bedöms kunna beviljas abort enligt nu gällande abortlag. Det synes mig som om här föreligger en omotiverad kategoriklyvning av kvinnor i olika stadier av graviditet. Har graviditeten över huvud taget inträtt är fosterutvecklingen påbörjad.

Skulle det senare inträffa kan man befara fosterskador, och man kan då på det semare klientelet, det legala abortklientelet, företa abort på grund av den indikation som föreligger i det särskilda fallet. Men när det gäller den tidigare gruppen, som inte tillhör ett klientel som under alla omständigheter kan påräkna abort, ställer sig saken alldeles uppenbart annorlunda. Enligt den s.k. nevrosedynparagrafen kan de få abort, menar utskottet. Men i sådant fall är det dock fråga om en av forskningen förorsakad fosterskada, och för sådana är nevrosedynparagrafen uppenbarligen inte skriven. Ett forskningsresultat kan inte få motivera en människoskada i ett kultursambhälle. Den verkliga komplikationen skulle inträffa om den gravida kvinnan trots risken för fosterskada skulle vilja föda sitt barn. Uppenbarligen kan man inte med lagens hjälp hindra en kvinna därifrån. Möjligheten av en sådan förändring i kvinnans inställning får man räkna med, då hon inte befinner sig i något medicinskt, socialt eller anmat tryck. Kommer nu ett sådant skadat barn till världen är det samhället, för att inte säga lagstiftarna, som bär skulden till skadan — det tycker jag man bör vara medweten om. Enligt min bestämda mening bör denna forskning — i vad den avser kvinnor som kan förmodas vara gravida — begränsas till det klientel som bedöms kunna beviljas abort enligt gällande abortlag. Jag skall, herr talman, undvika avslagsyrkande, ehuru det är frestande att ställa ett sådant, och jag skall undvika annat möjligt yrkande.